Herr talman! Alf Svensson har frågat mig om jag avser att pröva om Sveriges Radios förlagsverksamhet skall underställas samma etiska riktlinjer som gäller för programverksamheten enligt avtalet med staten. Som Alf Svensson påpekat är det bara radiooch TV-program som kan granskas av radionämnden och då enbart sådana program som har sänts. Orsaken till detta är att rätten till rundradiosändning enligt radiolagen är förbehållen programföretagen inom Sveriges Radio-koncernen. Mot den bakgrunden har det ansetts nödvändigt att ålägga företagen att följa vissa riktlinjer, t.ex. dem om opartiskhet och saklighet. Riktlinjerna är preciserade i radiolagen och i avtalen mellan staten och företagen inom koncernen. Radionämnden granskar i efterhand att programföretagen utövar sin sändningsrätt i överensstämmelse med dessa riktlinjer. Givetvis kan radionämnden granska förlagsprodukter om de har tagits med i en sändning. Regler för utgivning av förlagsprodukter av olika slag finns i tryckfrihetsförordningen. Att i radiolagen föreskriva eller att träffa avtal om att Sveriges Radios förlagsverksamhet skall följa andra etiska riktlinjer än dem som normalt gäller för förlagsverksamhet och att förlagsproduktionen skall granskas på motsvarande sätt av radionämnden skulle strida mot Prot. 1985/86:50 grundläggande tryckfrihetsrättsliga principer i vårt land. 12 december 1985 Eftersom Sveriges Radios förlagsprodukter i regel har anknytning till ZZZG— program finns det anledning utgå från att de i praktiken ändå präglas av de regler för programverksamheten som anges i radiolag och avtal. Jag kommer således inte att företa den prövning som Alf Svensson efterlyser.

Herr talman! Jag ber att få tacka kulturministern för svaret. Eftersom statsrådet Göransson i sitt svar antar att förlagsverksamheten följer de regler i radiolag och avtal som gäller för programverksamheten, hade jag gärna sett att herr Göransson som landets kulturminister hade avgivit någon synpunkt på årets julkalender, som naturligtvis inte alls borde kallas julkalender. Låt mig rätt upp och ner få fråga statsrådet Göransson: Tycker kulturministern att årets julkalender har det lämpliga innehållet? Jag är tacksam för att kulturministern här så klart påvisar att det i regel finns ett samband mellan förlagsverksamheten och programmen som sänds och att man därför har att förvänta sig att programmakarna också tar hänsyn till detta. Bakom luckorna på årets julkalender finns jävlar, troll och spöken. I lucka 16, som barnen alltså skall öppna på måndag, grinar hin håle själv mot barnen, och texten är ”fans fyrkant”, som brukade målas på väggarna förr i tiden. Jag vet, herr talman, att det också är vad en hel del djävulsdyrkare ritar på gravstenar i dag. I lucka 19 svävar ett spöke mellan gravstenarna. I julaftonens lucka rider asaguden Oden på sin häst i natten och uttalar en besvärjelse mot kolik hos hästar. Och detta är någonting som man kallar julkalender. Herr talman! Låt mig få berätta för kulturministern att vi i morse hade Luciafirande här i huset. Det fanns icke en av ledamöterna i denna kammare som inbillade sig att vi vid Luciafirandet skulle syssla med Oden och Tor eller spöken, utan här sjöngs O, helga natt. De församlade sjöng Hosianna, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Det har med julbudskapet att göra!
Herr talman! Alf Svensson frågar om jag tycker att julkalendern har ett bra innehåll. Låt mig då säga att jag tycker att tillräckligt många redan har uppträtt som recensenter av årets julkalender. Det förhållandet att så många har uttalat sig om densamma ser jag — bland mycket annat — som ett gott tecken på att vi har ett demokratiskt och öppet samhällsskick. Jag är inte övertygad om att det alltid är värdefullt att avvakta ministerns auktoritativa uttalande, innan man ger sig in i debatten. I dag på morgonen hade vi anledning — det är synd att Alf Svensson inte hade möjlighet att vara med om den debatten — att i diskussionen om reglerna för kabelsändningar föra in de mycket viktiga yttrandefrihetsrättsliga aspekterna. Jag avstår således från att söka påverka utgivningen av trycksaker från Sveriges Radios förlag.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Nog finns det väl ändå bakom den debatt som försiggick här i kammaren i dag på morgonen, då frågorna om kabelsändningar av TV-program och videogram togs upp, ett intresse för att utöva påverkan. Efter att ha stött på samma reaktion hos så många människor — det är nämligen många som känner sig maktlösa i den här frågan — hade jag nog väntat mig att ministern, som ytterst är ansvarig för kulturfrågor och som genom sin opinionsbildande ställning naturligtvis skulle kunna påverka situationen något vad gäller kommande julkalendrar, skulle ha uttalat sig litet mera deciderat om årets kalender. Jag vill erinra om att det sannerligen inte är första gången som svenska folket behöver känna, eller tvingas eller drivs till att känna, irritation över julkalendern.
Herr talman! Rune Rydén har frågat mig varför regeringen, utan remiss till riksantikvarieämbetet, avslagit en ansökning av Lunds kommun om bidrag till bestridande av kostnaderna för bevarande av en kyrkoruin i kvarteret S:t Clemens. Jag vill först understryka att jag ser positivt på att den aktuella kyrkoruinen bevaras och på kommunens ambitioner i denna fråga. Kommunen avser sålunda att bevara ruinen i en museianläggning under den byggnad som uppförts i kvarteret. Kommunens ansökning om bidrag när det gäller kostnaderna för bevarandet prövades emellertid mot bakgrund av att lotterimedlen för kulturella ändamål är mycket knappa i förhållande till de ansökningar som årligen inges. Endast ett fåtal av alla ansökningar om lotterimedel kan därför bifallas. Inom byggnadsvården har sålunda mycket få lotterimedelsansökningar beviljats sedan 1982 års byggnadsvårdsreform genomfördes. Som ett exempel kan också nämnas att den dåvarande regeringen i 1981 års budgetproposition anmälde att lotterimedelsbidrag till kommuner och landsting för nyoch ombyggnader av bl.a. museianläggningar inte längre skulle utgå. I fråga om kulturminnesvårdande ändamål har regeringen sökt koncentrera bidragen till de ändamål vid vilka den statliga insatsen varit avgörande för om projektet kunnat genomföras. Lotterimedel har därför beviljats till bevarandekostnader, t.ex. för Lövsta bruks bibliotek i Uppland och för Nynäs slott i Södermanland. En sådan situation förelåg dock inte i Lund. Regeringen insåg visserligen hur angeläget projektet var, bl.a. efter föredragning på platsen av riksantikvarieämbetets företrädare. Den fann dock att ansökan inte kunde rymmas inom den tillgängliga medelsramen.

Prot. 1985/86:50 Herr talman! Lund är den märkligaste medeltida staden i Sverige, sade 12 december 1985 överantikvarie Margareta Björnstad i en intervju i höstas. Vi lundabor håller == 54 naturligtvis med henne, samtidigt som vi är stolta över vår gamla stad. Men eftersom Lunds stadskärna omfattar kulturlager, vilkas äldsta delar härör från 1000-talet, har man i staden varit tvungen att göra omfattande och därmed också dyrbara arkeologiska undersökningar i samband med nybyggnation av centrala kvarter.
Genom spridning av rötslam från kommunala reningsverk förstörs vår åkerjord, anser många. Det är främst den orimligt höga tillförseln av tungmetaller som successivt ger åkern försämrad kvalitet. Flera enskilda, inte minst jordbrukare, kräver nu att slamspridningen skall stoppas.
Staden har i betydande omfattning fått svara för kostnaderna för dessa arkeologiska utgrävningar. I Lund har man också aktivt engagerat sig i bevarandet av många äldre byggnader, och gamla miljöer har rustats upp på stadens bekostnad. Kostnaderna för dessa och andra bevarandeåtgärder har uppgått till tiotals miljoner kronor. Vid undersökningarna i kvarteret S:t Clemens har grunden till en stor kyrka påträffats.
Lund, en av vårt lands äldsta och finaste städer, har sedan länge aktivt engagerat sig i bevarandet av äldre byggnader och miljöer, vilka har stort kulturhistoriskt värde inte bara för staden utan även för landet. Kostnaderna för dessa angelägna bevarandeåtgärder har för kommunens del uppgått till tiotals miljoner kronor. Under de arkeologiska undersökningarna i kvarteret S:t Clemens påträffades ruiner av en stor kyrka från 1200-talet. Lunds kommun anslog ett belopp på nära 10 milj.kr. för att bevara kyrkoruinen, och eftersom den var av stort allmänt intresse ansökte kommunen om bidrag till projektet. Ansökan avslogs av regeringen utan att riksantikvarieämbetet hade fått den på remiss.
Lunds kommun anslog nära 10 milj.kr. för att bevara kyrkoruinen, och eftersom den var av stort allmänt intresse ansökte kommunen om bidrag till projektet — det hade nämligen stor betydelse för projektets genomförande att man fick bidrag. Föreningen Gamla Lund bidrog också med privat insamlade medel. Ansökan avslogs tyvärr av regeringen utan att riksantikvarieämbetet hade fått den på remiss.
Två polska bröder Zielinskis— 14 resp. 16 år gamla — har begärt politisk asyl i Sverige. Enligt uppgifter från TT har föräldrarna fråntagits vårdnaden av bröderna genom ett polskt domstolsutslag. Invandrarverket vill utvisa bröderna till Polen. Ärendet har överlämnats till regeringen för avgörande.
Varför fick inte Lund något bidrag i detta fall? Skälet var kanske det som riksantikvarien i en tidningsintervju förde fram: Jag kan inte låta bli att göra reflexionen att vi har en socialdemokratisk regering och socialdemokrater i Lund som var emot projektet. Var det därför som ärendet inte remitterades för ett officiellt yttrande från riksantikvarieämbetet? Var det därför som Lund inte fick något som helst bidrag, inte ens en liten uppmuntran, trots att kommunen varit så ambitiös när det gällt att bevara byggnader och miljöer?
Finns det några bärande skäl för ett avslag på ansökan om politisk asyl?
Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar till Rune Rydén, var skälet att regeringen inom ramen för lotterimedelsanslaget inte hade några möjligheter att anslå pengar till denna upprustning. Vi har alltså inte haft den möjligheten under senare år, med tanke på de behov som finns. Vi har därför funnit att det är lämpligt att inte använda lotterimedlen, om kommuner och landsting har möjlighet att själva klara kostnaderna. Det har därför inte funnits någon anledning att remittera denna fråga.
Herr talman! Detta var dock ett i landet unikt projekt, som jag tycker att statsrådet borde ha tittat närmare på. Jag kan inte förstå varför riksantikvarieämbetet inte fick en ärlig chans att uttrycka sin uppfattning om detta ärende. Riksantikvarien har i olika tidningsintervjuer sagt, att om han hade fått yttra sig, hade han föreslagit att lotterimedel skulle ha utgått till kostnaderna för bevarande av denna ruin. Så blev nu inte fallet, och jag tycker därför att frågan fortfarande kvarstår.

Herr talman! Jag ber att få tacka kulturministern för svaret på min fråga. Denna fråga har gjort många turer. När det visade sig att det inte gick att komma fram via kommunal ersättning var alla medvetna om att staten var den instans som kunde träda in på arenan. Det har befunnits att det råder enighet om att man borde kunna förvänta ett förslag från departementet. När frågan förra året var föremål för riksdagens behandling meddelades att beredningsarbete pågick. Nu säger statsrådet att det är för tidigt att uttala sig om huruvida detta beredningsarbete skall kunna utgöra grunden för ett positivt förslag. Jag beklagar att det under denna långa tid inte har gått att få fram ett positivt förslag. Jag vill därför fråga statsrådet: När kan man förvänta att beredningsarbetet är färdigt? Gör statsrådet den bedömningen att detta arbete skulle kunna utmynna i ett positivt förslag?
Herr talman! Beredningsarbetet pågår. Frågan är nämligen rätt komplicerad, och den har inte blivit enklare under hösten, när regeringen har fått ett nytt förslag från konstnärsorganisationen. Man föreslår att staten skall betala ersättning beräknad också på utställningar som görs på privata gallerier. Det gör att den här ganska komplicerade frågan ytterligare försvåras. Det är skälet till att jag i dag inte kan uttala mig om när beredningsarbetet kommer att vara avslutat.
Prot. 1985/86:50 Herr talman! Konstnärernas riksorganisation har ju ändå sagt sig kunna 12 december 1985 komma med konkreta förslag till hur ersättningen skall ske. I det här fallet är RSA det väl egentligen mest fråga om budgetramen för verksamheten. Jag tror, RE RS = statsrådet, att det i samråd med KRO går att hitta vägar till en lösning. på etsfö gå RR enför arkivmyndigheter
Herr talman! Stina Eliasson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förbättra arkivens arbetsförhållanden. Regeringen är medveten om de många och svåra problem som arkivväsendet i dag står inför. Efter regeringens beslut tillkallades därför i maj 1985 en särskild utredare med uppgift att se över det offentliga arkivväsendet. Utredaren skall precisera målen och ambitionsnivåerna för arkivväsendet mot bakgrund av arkivens kraftiga volymtillväxt och de därmed sammanhängande lokalbehoven och den bristande kostnadsöverblicken. Därvid bör bl.a. offentlighetsprincipen och forskningens behov beaktas. Jag vill hänvisa till utredningsdirektiven för den detaljerade genomgången av uppdraget. Resultatet skall redovisas före utgången av år 1986. Genom utredningen önskar regeringen få en inventering av det handlingsutrymme som finns för att förbättra förutsättningarna för arkivens verksamhett.ex. genom omfördelning av resurser, förändringar av myndigheternas ansvarsområden eller strategiska insatser av annan art. Det mera uttömmande svaret på frågan måste sålunda anstå tills detta underlag är framtaget. När det gäller det kortare tidsperspektivet vill jag hänvisa till att riksarkivet och landsarkiven under budgetbehandlingen för innevarande och föregående budgetår erhållit särskilda projektmedel för myndighetsservice. År 1984 inrättades vidare SVAR, svensk arkivinformation i Ramsele, som en sektion inom riksarkivet. SVAR innebär bl.a. ett viktigt bidrag till arkivens och bibliotekens service till forskare och allmänhet och i arbetet med att säkerställa arkivmaterial som hotas av förstörelse. Jag avser att återkomma till frågor rörande arkiven i 1986 års budgetproposition.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret och jag är uppmuntrad av den positiva tonen i det. Jag känner till att utredningen är tillsatt, och det tycker jag är bra. Det är också bra att det i direktiven särskilt framhålls att forskningens behov skall beaktas. Situationen är emellertid akut, och landsarkiven ligger sämst till. Det är många arkiv som hankar sig fram med hjälp av lönebidragsanställda, som i och för sig gör ett bra arbete men som saknar den formella kompetens som krävs för service till bl.a. forskare på olika nivåer. Samhället har ju lagt mer 85 och mer arbete på arkiven, och personalsituationen är mycket prekär. För många pensionärer är lokal historia och släktforskning ett intressant område och sådant material är efterfrågat. Det är en storartad terapiverksamhet, som hjälper till att hålla hjärnan i trim, samtidigt som värdefullt forskarmaterial kommer fram. Också ungdomar engagerar sig på liknande sätt i amatörforskningen. Skolorna blir alltmer involverade i detta stimulerande arbete. Riksföreningen för hembygdsvård och Genealogiska föreningen har i många sammanhang uttalat oro över minskade möjligheter att få råd och annan service från arkiven. Det arbete som bedrivs vid arkiven är ingen exklusiv verksamhet för några få, det har med gemene man att skaffa. Jag hoppas till att börja med på en ljusning för arkiven i den kommande statsbudgeten — som också antyds i svaret. Vari består denna ljusning, finns det någonting att vänta?

Herr talman! Hans Dau har frågat mig vad regeringen avser med att regionalpolitiska hänsyn skall tas vid lokaliseringen av statliga verksamheter, t.ex. av den typ som representeras av de nya AMU-myndigheterna. Riksdagen har redan genom beslut om en ny organisation för arbetsmarknadsutbildningen godkänt en omfattande decentralisering av denna verksamhet. Den 1 januari 1986 bildas 24 regionala AMU-myndigheter — en i varje län. I propositionen om den centrala AMU-styrelsens lokalisering anmälde jag min uppfattning att lokaliseringen av de 24 regionala myndigheterna får beslutas av de regionala styrelserna och att regionalpolitiska hänsyn inom regionen därvid bör kunna tas. Det är alltså i länen som man, utifrån de förhållanden som råder där, får bedöma den lämpligaste lokaliseringsorten.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, även om jag tycker att det inte egentligen är ett svar på min fråga. Det är bara ett ordagrant upprepande av vad statsrådet sade i propositionen. Vad jag frågade var vad regeringen menar med att regionalpolitiska hänsyn skall tas vid lokaliseringen av statliga verksamheter. Att hänvisa till de regionala styrelserna är bara att skjuta ifrån sig ansvaret — om regeringen verkligen har den ambitionen att regionalpolitiska hänsyn skall tas. De lokala organen kanske i många fall tar detta ansvar, men i Västerbotten är den regionala styrelsen såvitt jag kan förstå inte beredd att ta regionalpolitiska hänsyn. Det hade varit värdefullt om regeringen hade talat om vad som menas med detta uttryck och om statsrådet hade förklarat närmare, så att man möjligtvis hade kunnat förmå de lokala styrelserna att ta hänsyn till det i sin bedömning. — Prot. 1985/86:50 Det hade varit värdefullt om regeringen lagt kraft bakom orden och visat hur — 12 december 1985 allvarligt man ser på dessa frågor. dm a RENEE Lycksele är t.ex. en ort som verkligen i allra högsta grad skulle behöva dessa arbetstillfällen och skulle dessutom vara en bra lokaliseringsort för den här typen av verksamhet.
Herr talman! Det har rått bred enighet i kammaren om att vi så mycket som möjligt skall decentralisera beslut. Vi har ansett att det på detta område är lämpligt att besluten fattas ute i länen och inte av vare sig regering eller riksdag. Det är klart att man kan säga att det är att skjuta ifrån sig ansvaret, men å andra sidan: Skall vi någon gång kunna decentralisera måste vi börja någonstans. Om vi en gång bestämt att dessa beslut skall fattas ute i länen kan vi sedan inte komma med centrala föreskrifter. Man kan ta vilka regionalpolitiska hänsyn man vill ute i länen, men det skulle vara direkt fel av mig att nu anvisa var de regionala myndigheterna ute i länen skall placeras.
Herr talman! Jag är medveten om att det skulle betraktas som en form av ministerstyre om statsrådet i det här läget skulle tala om var myndigheterna skall ligga. Jag har heller inte ställt frågan så. Jag har frågat vad regeringen menar med talet om regionalpolitiska hänsyn. Den frågan anser jag fortfarande att jag inte har fått svar på.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig om jag är beredd att verka för en förändring av MBL för att stoppa trakasserier och avsked av arbetare. Viola Claessons fråga tar sikte på sådana ändringar i det arbetsrättsliga regelsystemet som vpk gång efter annan har krävt. Så sent som den 20 november i år har riksdagen avvisat en vpk-motion med förslag om ett slopande av strejkskadestånden och en utmönstring av fredspliktsbestämmelserna ur MBL eller i vart fall att det skall föras in ett förbud mot att avskeda arbetstagare för deltagande i strejk. Jag har inte för avsikt att verka för att sådana ändringar ändå kommer till stånd. Till skillnad från Viola Claesson och vpk anser jag att MBL är ett viktigt stöd för arbetstagarna. Medbestämmandet är emellertid inte färdigutvecklat. Mycket återstår, och det är en förstahandsuppgift för arbetsmarknadens parter att leda utvecklingen vidare. När det gäller det enskilda fall som utgör bakgrund till frågan vill jag säga, att också jag känner oro och besvikelse när låsningar av olika slag lägger hinder i vägen för meningsfulla förhandlingar och driver inblandade parter 87 till ytterligheter.

Herr talman! Jag ber att få tacka Anna-Greta Leijon för svaret på min fråga. När Anna-Greta Leijon i sitt svar talar om ”ytterligheter” skulle jag först vilja beskriva det som jag betraktar som ytterligheter. Jag skulle också något vilja redovisa bakgrunden till det som Anna-Greta Leijon känner ”oro och besvikelse” för, dvs. ”låsningar” i detta fall när det gäller de strejkande och numera avskedade städerskorna i Borlänge. Lilly Olsson, som är mor till en av de kämpande kvinnorna i Borlänge, säger så här: ”Jag var helt slut i nacke och axlar. Jag minns en av de sista gångerna jag gick från jobbet. Jag gick från Östra porten och jag skulle hem till vår stuga. Jag hade sån fruktansvärd värk i nacke och axlar. Jag såg vår stuga och det var bara 200 meter kvar, men jag trodde aldrig att jag skulle orka ta mig fram. När jag kom in föll jag bara ihop... Städning är det hårdaste jobb som finns för du har inga maskiner, maskin får du vara själv.” Arbetsmarknadens lagar i kombination med hög arbetslöshet ingår som det nu ser ut bland tillhyggena i arbetsköparnas händer. Arbetsgivarnas slit-och-släng-mentalitet i behandlingen av städerskor är cynisk men är välkänd redan från den tid då städerskorna i Skövde strejkade för många år sedan. Om det nu är så att Anna-Greta Leijon känner oro och besvikelse men samtidigt hoppas på arbetsmarknadens parter skulle jag vilja fråga: Ger inte den cynism som arbetsgivarna visat och de trakasserier som städerskorna har utsatts för anledning till en omprövning av det hårdnackade motståndet mot vpk:s och många fackliga kämpars krav att MBL måste förstärkas? Arbetsköparna kommer aldrig att gå i spetsen när det gäller en förbättring till de arbetandes fördel.

Herr talman! Dessa frågor behandlades, som jag sade, så sent som i november i år. Jag vill också påminna om att när vi i den socialdemokratiska regeringen ändrade tillbaka lagstiftningen i fråga om den s.k. 200-kronorsregeln gjorde vi också den ändringen, att vi gav ett större utrymme för ingripande av förlikningsmän. Tanken var att man på det sättet skulle öppna möjligheter att lösa sådana här bakomliggande orsaker till konflikter och tona ned de rättsliga sanktionernas betydelse. Jag tror fortfarande att detta är den riktiga vägen att gå. Därmed har rättsordningen inte givit avkall på principen att kollektivavtal skall hållas och att även fredsplikten skall iakttas. Men jag hoppas och tror att den lagstiftning som vi infört, där det finns ett regelsystem för diskussioner, skall leda till att man klarar ut sådana här motsättningar på arbetsplatsen.
Herr talman! Hoppas kan man ju alltid, Anna-Greta Leijon. Men hur många exempel på cynism och trakasserier av det här slaget skall det behövas innan regering och riksdag inser att lagen måste förändras till det bättre? Som det nu ser ut anser facket, Fastighetsanställdas förbund, att avskedan det är lagstridigt. Det är emellertid fortfarande så att om arbetsdomstolenger = Prot. 1985/86:50 facket och de strejkande städerskorna rätt och förfarandet alltså betraktas 12 december 1985 som olagligt, finns det sådana luckor i bestämmelserna att arbetsgivarna ändock har övertaget gentemot de 14 som nu har kämpat för sina rättigheter som anställda hos ASAB. Arbetsgivaren har möjligheter att köpa sig fria, dvs. att inte återanställa de nu avskedade, som redan har hanterats så hårdhänt både av SSAB och av ASAB. Vad facket kräver men inte lyckats få något gehör för, eftersom det är SSAB och ASAB som styr, är att SSAB självt skall överta städningen, så att städerskorna får annan arbetsgivare. Facket har inte någon möjlighet att driva igenom detta — det saknar den makten.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att arbetarskyddsstyrelsen aktivt skall arbeta för hälsoundersökningar av bilarbetare och andra som hotas av asbestfara på sina arbetsplatser. Den av mig ledda asbestkommissionen förslog i handlingsprogrammet mot asbest i augusti i år bl.a. en skärpning av kraven på medicinsk kontroll vid vissa asbestarbeten. Kommissionen föreslog att den som i samband med byte eller renovering av friktionsbelägg exponeras för asbest mer än 50 timmar per år skall genomgå sådan medicinsk kontroll som anges i arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om asbest. Kungörelsens krav i denna del är i dag att medicinsk kontroll endast måste ske om arbetet med friktionsbelägg motsvarar minst halva arbetstiden för heltidsanställd. Jag har inhämtat att arbetarskyddsstyrelsen inom kort kommer att behandla ett förslag till ändringar i den angivna kungörelsen. Förslaget innehåller bl.a. den ändring av kraven på medicinsk kontroll som asbestkommissionen föreslagit.

Herr talman! Jag får först tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Svaret bekräftar den uppgift som jag lämnade i min fråga, nämligen att arbetarskyddsstyrelsen har sölat med att framlägga förslagen till ändringar i kungörelsen. Det skall visserligen ske inom kort, men asbestkommissionens rapport framlades tydligen redan i augusti månad. I ledaren i TCO-tidningen nr 34 år 1985 tar man upp frågan om förhållandena vid arbetarskyddsstyrelsen, och där framhålls den vrede och besvikelse som man känner över det dåliga sätt som man anser att arbetarskyddsstyrelsen sköter sina uppgifter på. I ledarartikeln framförs också krav på generaldirektörens avgång. Det viktigaste är egentligen att få till stånd en representation som gör att styrelsen blir arbetsduglig och verkligen arbetar effektivt. För detta skulle behövas att de arbetande fick en majoritet i arbetarskyddsstyrelsens styrelse. 89 Är Anna-Greta Leijon beredd att arbeta för att en sådan majoritet kommer till stånd?

Herr talman! Monica Öhman har frågat mig om jag är beredd att stödja den av arbetsmarknadsstyrelsen föreslagna försöksverksamheten i östra Norrbotten, som innebär en något friare användning av de arbetsmarknadspolitiska resurserna. Förslaget bereds för närvarande inom regeringskansliet i samband med arbetet med budgetpropositionen för nästa budgetår. Jag ser positivt på huvudlinjerna i arbetsmarknadsstyrelsens förslag men kan i dag inte ge några ytterligare besked, då arbetet med budgetpropositionen inte är avslutat.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det kan inte nog understrykas den svåra situation som östra Norrbotten och då kommunerna Överkalix, Pajala, Övertorneå och Haparanda befinner sig i. Här finns de lägsta inkomsterna, den lägsta förvärvsfrekvensen och den högsta arbetslösheten i hela landet. Men vi norrbottningar anser att situationen inte är hopplös. Vi tror och vi hoppas att det går att vända utvecklingen och att ge östra Norrbotten ett nytt liv. För att klara det har bl.a. utarbetats det nämnda programmet med förslag om något friare användning av de arbetsmarknadspolitiska resurserna. Vi vet att stora summor används till olika stödformer, och vi anser det angeläget att dessa medel får en mer offensiv användning. De arbetsmarknadspolitiska insatserna bör kunna spela en mer aktiv roll för näringslivets utveckling i området, och det är mot denna bakgrund som vi vill genomföra försöksverksamheten. Änen gång tack för svaret! Låt mig avslutningsvis uttrycka en förhoppning om fortsatt gott samarbete mellan länet och dess företrädare och arbetsmarknadsdepartementet, för att ge denna del av vårt län och vårt land möjlighet att få ett nytt liv och framtidstro.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har mot bakgrund av att SSAB Domnarvet anlitar ASAB som städentreprenör frågat mig om regeringen är beredd att förstärka den fackliga vetorätten vid entreprenad. Frågan om MBL:s regler om den fackliga vetorätten behandlades ingående av nya arbetsrättskommittén i betänkandet MBL i utveckling. Kommittén kom fram till att reglerna borde lämnas oförändrade men pekade på att SAF och LO/PTK beslutat att enligt utvecklingsavtalet i Rådet för utvecklingsfrågor aktivt följa utvecklingen på entreprenadområdet. Det är också enligt min mening en förstahandsuppgift för arbetsmarknadens parter att leda utvecklingen vidare, och någon anledning att genom lagstiftning ändra reglerna på området finns enligt min mening inte. I fråga om pågående entreprenader blir det den fackliga organisationen hos entreprenadföretaget som inom ramen för MBL och träffade avtal bevakar förhållandena för det företagets anställda. MBL:s regler om förhandlingsrätten ger också den fackliga organisationen hos det företag som har anlitat entreprenadföretaget möjlighet att hos sin arbetsgivare påverka frågor som har samband med hur entreprenaden sköts. I det aktuella fallet är det alltså möjligt för både Fastighets och Metall att påverka förhållandena.
Herr talman! I det fall som jag har berört i min fråga kan man se hur bestämmelserna i MBL verkligen vacklar och de arbetande hamnar i en ohållbar situation. På min fråga om regeringen vill förstärka vetorätten för fackföreningar svarar nu arbetsmarknadsministern att det här kan de aktuella fackföreningarna påverka själva. Men då skall man komma ihåg vad som ligger bakom konflikten i Domnarvet. När SSAB anlitar ASAB som entreprenör, kräver SSAB en sänkning av städkostnaderna. ASAB i sin tur överför belastningen på städpersonalen. Det blir strejk, och till sist avskedas städerskorna. När Metalls järnbruksklubb hos SSAB försöker upphäva denna entreprenad har man inget lagligt stöd. I stället kan företagen var för sig agera så att de aktuella städerskorna avskedas. Det är, som jag ser det, en stor svaghet i MBL att inte den fackliga organisationen, i det här fallet Metall, kan ha en sådan vetorätt när den aktuella entreprenören så uppenbart missköter sig och utsätter en redan utsatt grupp för väldiga svårigheter. När arbetsmarknadsministern säger att den fackliga organisationen har möjlighet att påverka detta, motsägs det av den aktuella erfarenheten att man enligt lagen inte kan påverka detta.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag är inte nöjd med detta svar och säkert inte statsrådet heller. Kockums varv i Malmö har som alla vet i dag hamnat i en mycket besvärlig situation. Det är av framför allt två skäl. Dels skall vi inte förringa en dålig politik, som statsrådets parti har det största ansvaret för, dels beror det på den subventionspolitik som i dag många andra varvsnationer tillämpar. Kockums varv är ett av världens mest effektiva varv. Detta säger jag inte därför att jag är anställd på varvet. Jag kan basera det på vad många experter säger både inom och utom vårt land. Men varvet har hamnat i den situationen att det i dag inte skall konkurrera enbart med andra länders varv, utan med andra länders regeringar. Det är som alla förstår en mycket besvärlig uppgift för ett enskilt företag. Statsrådet säger att han inom olika internationella organ verkar för att man skall ta bort dessa subventioner. Med tanke på den sista meningen, som statsrådet här läste upp, får jag då säga att han inte lyckats särskilt bra hitintills. När han säger att han i framtiden i olika sammanhang kommer att verka för att dessa varvssubventioner försvinner eller minskar, hoppas jag att han framöver når ett bättre resultat än vad han hitintills har gjort.

Herr talman! Åsa Strömbäck-Norrman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att undvika eller kompensera bortfallet av arbetstillfällen vid Servicecentralen i Gällivare AB . Bakgrunden till frågan är uppgifter om att personalstyrkan vid SIGA:s anläggning i Gällivare avses halveras i samband med rekonstruktion av bolaget. Då SIGA etablerades år 1980 var motiven uttalat sysselsättningsoch regionalpolitiska. SIGA är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Administrativ Produktion i malmfälten. Stiftelsen har förbundit sig att täcka förluster hos SIGA fram till årsskiftet 1985-1986. Stiftelsen kommer därefter inte att täcka eventuella ytterligare förluster. Mot den bakgrunden har styrelsen i SIGA beslutat att ta fram ett förslag till rekonstruktion av bolaget. Enligt vad jag erfarit har MBL-förhandlingar med personalen inletts. I avvaktan på att förhandlingarna avslutas är jag inte beredd att göra något uttalande.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag vill i detta sammanhang påpeka att de 60 arbetstillfällen för kvinnor som i dag finns inom SIGA AB i Gällivare är av stor betydelse i en kommun med dubbelt så stor arbetslöshet som riket i övrigt. Det är av yttersta vikt att SIGA ges möjligheter att ytterligare utveckla bl.a. marknadsföringen och försäljningsverksamheten. Det är också viktigt att se över basbeläggningen vad gäller uppdragsbeställningar inom SIGA AB. Den statliga delen av underlaget för verksamheten utgjorde under de första åren drygt 50 96 av det totala underlaget, helt i enlighet med den nuvarande regeringens ambitioner. De senaste åren har det skett en kraftig minskning. De anställda känner stark oro för framtiden i en kommun med få, nästan inga, alternativ på arbetsmarknaden. Det har i massmedia spekulerats om eventuella uppsägningar av 30 kvinnor, trots att MBL-förhandlingarna just har inletts. 30 jobb i Gällivare motsvarar ungefär 300 jobb i Helsingfors. Det handlar här om 30 kvinnor med kvalificerad utbildning och kunnande inom dataområdet. Med en handlingskraftig och ansvarsfull socialdemokratisk regering känner vi trots allt tillförsikt inför framtiden. Själv hemställer jag därför om att industriministern tittar närmare på situationen inom SIGA AB i Gällivare.
Herr talman! Staten har gjort utomordentligt stora insatser för att utveckla näringslivet i Norrbotten. Inte minst omfattande har insatserna varit i malmfälten. Jag har sagt tidigare här i kammaren att det inte finns något annat län där så stora statliga insatser har gjorts för att utveckla näringsliv och service. Stiftelsen Administrativ Produktion i malmfälten har totalt fått närmare 40 milj.kr. för sin verksamhet. Dessutom har i flera fall direkt stöd lämnats till stiftelsens kunder. Vidare har stiftelsen fått regionalpolitiskt stöd till investeringar. Den enda garantin för en fortsatt långsiktig sysselsättning är att verksamheten är lönsam — det går det inte att bortse från. Regeringen kommer även fortsättningsvis att göra insatser i Norrbotten. Vid nästan varje regeringssammanträde har jag Norrbottensärenden. I dag har beslut fattats om fem Norrbottensärenden. Låt mig nämna två: Stiftelsen Industricentra har fått pengar för att bygga ut industricentrum i Gällivare. Regeringen har också beslutat om insatser i Kiruna på flera områden.
Herr talman! Jag skulle till industriministern vilja säga att jag naturligtvis är mycket tacksam för det intresse och det engagemang som finns för Norrbotten och dess besvärliga situation och som har funnits under lång tid i det socialdemokratiska partiet. Men jag vill också säga att min hemställan är mycket uppriktig och ärlig, och jag vill återigen upprepa den: Jag hemställer att industriministern tittar närmare på situationen i SIGA.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på frågan, men jag är tyvärr inte nöjd med det. Det beror på att jag har ställt frågan mot bakgrund av att den planerade fälttjänstövningen skall genomföras vid en tidpunkt då vägarna i området är mycket hårt belastade. Övningen skall genomföras under vecka 9, som är den vecka på året då trafiken på vägarna upp mot Västerdalarna är som intensivast. Enligt den information jag har fått skall övningen i stor utsträckning förläggas till området kring Malung. Övningsområdet kommer således att ligga i direkt anslutning till de vägar som går mot Sälenområdet, som vid den här tidpunkten är landets hårdast belastade turistområde. Därtill kommer att man lokalt har sportlov under vecka 9. Likaså har stockholmarna sportlov denna vecka. Just dessa dagar infaller vidare, för att använda ett militärt uttryck, uppmarschen för Vasaloppet och det arrangemang som kallas Öppet spår. Enligt uppgifter som jag har fått från turistnäringen räknar man med en beläggning under denna vecka med ungefär 45 000 människor på de turistorter som finns inom området. Därtill kommer den lokala turisttrafiken med dem som för dagsturer skall färdas till skidanläggningarna. I Vasaloppet deltar mer än 11 000 ordinarie Vasaloppsåkare och dessutom minst 10 000 åkare i Öppet spår-loppet.

Herr talman! Viola Claesson har frågat om jag anser att chefen för försvarets materielverk kan förena denna tjänst med uppdraget som ordförande i Bilindustriföreningen. Enligt lagen om offentlig anställning får en statstjänsteman inte inneha ett uppdrag som kan rubba förtroendet till hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i tjänsteutövningen eller skada myndighetens anseende. Statstjänstemän har rätt att begära ett skriftligt besked från arbetsgivaren — i detta fall regeringen — huruvida en viss bisyssla enligt arbetsgivarens bedömning är förenlig med LOA. Chefen för materielverket har inte begärt något sådant besked beträffande uppdraget i Bilindustriföreningen. Han är inte heller skyldig att begära något besked. Lagstiftningen bygger ju på att tjänstemannen på eget ansvar avgör, om han bör åta sig en bisyssla. Jag förutsätter att chefen för materielverket, innan han åtog sig uppdraget, noga prövade om det är förenligt med LOA:s bestämmelser. Jag förutsätter också att han inhämtar regeringens besked, om han mot bakgrund av att uppdragets tillåtlighet nu sätts i fråga finner anledning till det.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Saab och Volvo är två av de allra största leverantörerna till det svenska försvaret. Statlig beställare och kontrollant är försvarets materielverk. Chef för försvarets materielverk är Carl-Olof Ternryd. Bilindustriföreningen organiserar den svenska bilindustrins intressen när det gäller övergripande frågor. Ordförande i Bilindustriföreningen är Carl-Olof Ternryd. Det är anledningen till att jag har ställt frågan till försvarsministern. Det finns tidigare jämförbara fall som har föranlett ett principiellt uttalande från justitiekanslern. Av detta uttalande framgår det att förtroendeskadlig bisyssla skulle kunna vara för handen i detta fall. Carl-Olof Ternryd framträdde nyligen på en jubileumshögtid vid Tekniska högskolan i Helsingfors. Han beskrev sig själv som en ”dörröppnare” och som en som ”har nycklar till olika departement”. Carl-Olof Ternryd anställdes vid statens vägverk 1957, och han blev generaldirektör för försvarets materielverk 1982. Han är också ordförande i Svenska vägföreningen, och föreningens uppgift är enligt statskalendern att höja intresset för vägväsendet och vägtrafikens betydelse för samhälle och näringsliv. Men det är följande fakta som är anledningen till frågan och det allvarligaste i fallet Ternryd: Försvarets materielverk har under de två senaste budgetåren gjort inköp för ca 5 miljarder kronor från Saab och Volvo. Samtidigt är Saab och Volvo de två största och mäktigaste organisationerna som ingår i Bilindustriföreningen, där Carl-Olof Ternryd alltså är ordförande. Vad jag skulle vilja veta — vad jag frågade efter men inte fick svar på — är Roine Carlssons och regeringens uppfattning. Är det en förtroendeskadlig bisyssla eller inte som Carl-Olof Ternryd innehar i egenskap av Bilindustriföreningens ordförande?
Herr talman! Eva Johansson har frågat om finansministern avser att vidta åtgärder så att kommuner med låg eller i praktiken ingen likviditet i större utsträckning kan få dispens från de av riksdagen beslutade inbetalningarna till likviditetskonto i riksbanken. Jag besvarar frågan. Kommunerna och landstingskommunerna har generellt sett en hög likviditet. Detta gäller dock inte alla, vilket regeringen är väl medveten om. För att underlätta inbetalningen i januari 1986 för de kommuner som har en svag likviditet har regeringen beslutat att de medel som tidigare satts in på likviditetskonto helt eller delvis skall återbetalas i förtid till 49 kommuner och 2 landstingskommuner. Beslutet om återbetalning har grundats på kommunernas likviditet enligt 1984 års bokslut. Regeringen har således valt att återbetala tidigare insatta medel till kommuner med svag likviditet i stället för att bevilja befrielse från skyldigheten att i januari 1986 göra inbetalningar på likviditetskonto. Jag är inte beredd att nu förorda en omprövning av hittillsvarande restriktiva linje i fråga om dispensgivningen. Underlag för en ny bedömning torde inte föreligga förrän i samband med 1985 års bokslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka Bengt K. Å. Johansson för svaret. Jag tycker att det ör bra att regeringen har beslutat om denna återbetalning av pengar ur likviditetskontot för en del av de allra fattigaste kommunerna. Men för de kommuner som får betydligt mindre tillbaka än vad de nu skall sätta in på dessa konton är denna tröst klen. I de allra fattigaste kommunerna där det inte finns någon likviditet att dra in — och det var ju en likviditetsindragning som var avsikten med denna åtgärd — står man i begrepp att göra upplåningar för att klara inbetalningarna. Det är en ganska orimlig situation, och det kan inte ha varit meningen att denna åtgärd skulle få de konsekvenserna. Jag instämmer alltså helt och fullt i syftet med likviditetsindragningen när det gäller de kommuner som har en likviditet att dra in. Men jag är rädd för att det för de allra fattigaste kommunerna kommer att få till konsekvens att dessa måste göra insparingar i sin verksamhet, som leder till stora skillnader i service mellan fattiga och rika kommuner. Då har vi fått en så negativ konsekvens att jag skulle vilja påstå att åtgärden i de fallen motverkar syftet.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministerna för svaret på frågan. Jag vill slå fast vissa konstateranden. Över 80 96 av bostadskonsumenterna av svenska folket vill bo i eget hem. Ännu fler vill äga sin bostad. Anser bostadsministern att dessa önskemål skall uppfyllas i bostadsproduktionen? Jag ställer frågan därför att jag tvivlar på att regeringen har den ambitionen. Om vi ser på utvecklingen sedan 1981, finner vi att 26 813 småhus påbörjades under denna femårsperiod. Man har räknat med att 14 000 småhus skall påbörjas 1985. Men trenden visar på kraftigt sjunkande siffror när det gäller fritidshusen. Under åren 1980-1985 har småhusindustrin förlorat över 3 000 helårsjobb. Enbart under åren 1983-1984 försvann ungefär 1 800 jobb. Under samma tid har ungefär 25 större husfabriker försatts i konkurs. Nu senast gällde det storföretaget Anebyhus i mitt hemlän. Till detta kommer att även många småföretag har försvunnit på grund av att marknaden är som den är. Vidare vill jag fråga: Anser bostadsministern att de nya pålagor som lagts på småhusägare under de senaste åren skall finnas kvar i framtiden? Jag delar inte bostadsministerns uppfattning att småhusen subventioneras i samma omfattning som flerbostadshusen. Om man analyserar detta, finner man att flerbostadshusen har större subventioner. I första hand är det inte subventioner jag ber om utan jag ber om en riktig, en total bostadspolitik med långsiktig inriktning. Bara under de senaste fem åren på 1980-talet har regeländringar gjorts i inte mindre än 14 gånger.

Herr talman! Jag konstaterar att jag inte fick något svar från bostadsministern när det gäller produktionsvolymen. Anser bostadsministern att det är tillräckligt att 14 000 småhus påbörjas i framtiden? Sedan beträffande kostnaderna. Det är faktiskt så, bostadsministern, att kostnaden per kvadratmeter för en producerad lägenhet är större när det gäller flerbostadshus än när det gäller småhus. Detta talar således för en ökad småhusproduktion. Som svar på min tredje fråga hänvisar bostadsministern till hur det var under de borgerliga regeringarna. Men bara under 1985 lades ju en rad nya pålagor på småhusägarna. Dessutom fattades beslut som var negativa för småhusproduktionen. Jag vill peka på småhusskatten och på diskontohöjningen. Diskontot höjdes nämligen med 2 procentenheter. Vidare vill jag peka på prisstoppet, som har påverkat produktionsinriktningen, och på tidskoefficienten, som inte har räknats upp. Dessutom vill jag peka på beloppen när det gäller tomtoch grundberäkningar, vilka har frysts. Stämpelskatten har också höjts, från 1 till 2 20 och den statliga låneräntan har höjts med 2,5 96. På ett år har allt detta hunnit ske.

Herr talman! Det är inget självändamål för mig att tala om att småhusägarna är förföljda. Jag redovisar bara det faktamaterial som regeringen har presenterat och som den socialistiska majoriteten i riksdagen har beslutat om. Jag konstaterar också att över 80 26 av svenska folket vill bo i småhus. Samtidigt tvingas jag konstatera att bostadsministern säger att det för närvarande är tillräckligt att producera 14 000 småhus. Det innebär att man inte skall ta någon hänsyn till önskemålen. Om önskemålen beträffande bostadsproduktion skall kunna uppfyllas räcker det nämligen inte, herr bostadsminister, att producera 14 000 småhus. Det räcker inte att ha målsättningen att 50 96 av den totala produktionen skall produceras i form av småhus. Man måste kapacitetsmässigt öka småhusproduktionen av den totala produktionen som sådan. Detta är gynnsamt även ur kostnadssynpunkt — bostadsministern vet också att det är billigare att producera en kvadratmeter bostadsyta i småhus än i flerbostadshus. Detta visar bostadsstyrelsens statistik.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Jag har ställt min fråga till bostadsministern med anledning av att 4 kap. i naturresurslagen, som ersätter 136 a § i byggnadslagen, ej omfattar hushållning med energi och träfiberråvara. Det är för alla bekant att vi i Sverige har begränsade tillgångar av skogsråvara, och det är av stor vikt att den fördelas rätt. Med stor övertygelse vill jag påstå att det skulle vara förödande, dels ur regional synpunkt, dels ur fördelningssynpunkt mellan kust och inland i Norrland, om vi skulle slopa detta styrinstrument. Inlandssågverken i Norrland är av så stor betydelse för dessa orter att det vore fel att äventyra råvarubalansen. Exempelvis i Arvidsjaur är 17-18 90 av den arbetsföra befolkningen sysselsatt inom denna näring. Enligt propositionen överväger regeringen särskild hantering, och av bostadsministerns svar framgår att denna hantering innebär att det blir myndighetsprövning av utökad råvaruförbrukning även framdeles. Med bostadsministerns svar är jag för dagen nöjd.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig vad jag avser att göra för att förhindra att elever vid gymnasieskolans fordonstekniska linjer behöver arbeta med asbest. Vad Ylva Annerstedt syftar på är, att elever i årskurs två på den fordonstekniska linjen arbetar med inlämnade privatbilar, som de får reparera i undervisningssyfte. I vissa av dessa bilar finns asbest i bromsoch kopplingsbelägg och i packningar. Jag är medveten om att undervisningen på de yrkesinriktade linjerna så långt som möjligt bör överensstämma med förhållandena i arbetslivet. Enligt vad jag har erfarit förekommer det emellertid vid en del skolor att man på fordonsteknisk linje inte för renovering av bromsar tar emot bilar med bromsband av asbest. I stället lär man ut det tekniska förfaringssättet genom att använda övningsmateriel som inte innehåller farliga ämnen. Jag anser att denna ordning bör vinna allmän tillämpning.
Herr talman! Jag får tacka utbildningsministern för det positiva svaret. Det är viktigt att få det här beskedet. Troligen är det så att man på många skolor inte ens uppmärksammat problemet. Eleverna måste självfallet få träna alla förekommande arbetsmoment. Man kan ju träna t.ex. byte av bromsbelägg på det sätt som utbildningsministern föreslog. När frågan om asbestfaran kommer på tal säger somliga att man ju är skyddsutrustad med mask och handskar. Men nu vet vi att sådan utrustning inte räcker. Skall man arbeta med asbest, skall man använda den skyddsutrustning som arbetarskyddsstyrelsen fastslagit. Och en sådan utrustning lämnar inte en millimeter av kroppen oskyddad. Den 1 januari i år sänkte arbetarskyddsstyrelsen gränsvärdet för asbest. Gränsvärdet motsvarar den halt av asbestfibrer i luften på en arbetsplats som man tillåter, mätt under en arbetsdag. Sänkningen innebar att man nu tillåter 500 000 fibrer per m? luft. Vid de mätningar som har gjorts i verkstäder där man utför sådana här reparationer har det ibland uppmätts upp till 800 000 fibrer per m? luft. Det finns risk för att det positiva beskedet från dagens debatt inte når ut. Jag vill därför fråga utbildningsministern: Är statsrådet beredd att genast ge skolöverstyrelsen i uppdrag att underrätta aktuella gymnasieskolor, så att arbeten där asbest kan förekomma omedelbart upphör?
Herr talman! Jag är beredd att underrätta skolöverstyrelsen om den diskussion vi har haft här i dag och om behovet av att skolorna får ta del av de här synpunkterna.

Herr talman! Margareta Mörck har frågat mig om vilka åtgärder som regeringen ämnar vidta för att öka tillgången på sjuksköterskor. Jag är väl medveten om problemen vad gäller tillgången på sjuksköterskor. Utbildningsdepartementet samarbetar sedan en rad år med universitetsoch högskoleämbetet, UHÄ, och Landstingsförbundet angående rekrytering till vårdyrkena. Margareta Mörck tar upp lönesättningen för sjuksköterskor. Den frågan avgörs i förhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden. Vad beträffar antalet sökande till hälsooch sjukvårdslinjen, främst inriktningen mot allmän hälsooch sjukvård, kan en viss uppgång nu märkas. Situationen är ändå inte tillfredsställande. Från denna synpunkt välkomnar jag Landstingsförbundets kampanj angående rekrytering till vårdyrkena. Om antalet sökande stiger, finns det också goda möjligheter att öka utbildningskapaciteten.

Herr talman! Jag tackar utbildningsminister Bodström för svaret och dess i stort sett positiva innehåll. Bakgrunden till min fråga är en rapport angående läget inom vårdutbildningen, och då särskilt utbildningen för sjuksköterskor. Innehållet i rapporten, som refererades i radion häromveckan, bekräftas av vårdhögskolan i mitt hemlandsting. Intresset för utbildningen har minskat markant det senaste året. Enligt de uppgifter som jag har, har antalet ansökningar i hela landet till utbildning våren 1986 minskat med uppåt 20 26 jämfört med antalet ansökningar till hösten 1985. I landstingen är man orolig för följderna, dvs. man fruktar att det inom en snar framtid skall uppstå en allvarlig brist på sjuksköterskor. Vilka kan då skälen vara? Debatten om sjuksköterskornas låga löner och obekväma arbetstid i förening med deras stora ansvar har troligen haft betydelse. Hur som helst: Yrket är tyvärr inte längre attraktivt, och det är ett allvarligt problem för sjukvården. Som utbildningsministern säger i sitt svar startar nu Landstingsförbundet en kampanj för att öka intresset för vårdutbildning. Om nu kampanjen inte ger något resultat, kommer då utbildningsministern att vidta åtgärder? Det gäller ju faktiskt den framtida hälsooch sjukvården där vi alla är överens om att vi vill ha hög kvalitet. Det måtte vara i regeringens intresse att försöka höja sjuksköterskeyrkets status, så att fler vill utbilda sig och så att vi åtminstone får behålla sjukvårdens nuvarande standard.
Herr talman! Som jag sade i mitt svar är vi beredda att ta emot ett ökat antal elever. Av det skälet är det också önskvärt att utbildningen kan bedrivas på många håll i landet. Det kan underlätta. När det sedan gäller förhållandena på sjuksköterskornas arbetsmarknad är det en sak som måste diskuteras mellan parterna.

Herr talman! Först ett tack för svaret på min fråga. Svenska sågverk har i dag utöver en usel lönsamhet även stora likviditetsproblem. Att i detta läge tvingas hålla pengar hos riksbanken till 7 96 ränta samtidigt som man måste gå ut på marknaden och låna till 15 å 16 96 ränta är oförsvarligt. Tala om Ebberöds bank! Inte minst med tanke på att svensk sågverksindustri tillhör Sveriges största nettoexportörer — större än exempelvis Volvo — och därigenom utgör en av landets ekonomiska hörnstenar, så är det oansvarigt att undergräva ekonomin på detta sätt i en lågkonjunktur för de enskilda sågverksföretagen. Men kanske beror det hela på att det enskilda sågverksföretaget är ganska litet. Ett genomsnittligt exportsågverk har mellan 25 och 30 anställda och lika många miljoner i omsättning. Därför är det kanske inte så politiskt intressant att tillgodose dessa 700-800 mindre företags behov, jämfört med Volvos Uddevallakrav eller Zenits behov, trots att det här är fråga om branschens egna pengar och inga statsbidrag alls. Nu är det branschens förhoppning att konjunkturen skall vända under andra halvåret 1986. Men för att företagen till dess skall klara sig — dvs. dels överleva, dels om möjligt klara sina marknadsandelar — måste regeringen föra en politik som är marknadsanpassad för oss i dessa företag. Låt mig därför be finansministern ge mig en motivering till varför ett generellt frisläppande av exportdepositionerna inte kan ske för sågverksföretagen, när de nu har så stora problem.
Herr talman!
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Finansministern ger visserligen inte något besked om hur man kan tänkas förfara, men jag utgår från att finansministern instämmer i att inkomstökningen för lantbrukarna för närvarande inte är sådan att ett så högt preliminärskatteuttag som nämns i svaret är berättigat. Underuttaget är ett problem i sig, men jag tror inte att man kan räkna med några positiva resultat av den metod som man nu har valt för att komma till rätta med detta.
Den skattskyldige har dock möjlighet att efter ansökan få B-skatten jämkad av den lokala skattemyndigheten om detta skulle medföra en bättre överensstämmelse mellan preliminär och slutlig skatt. Metoden med en uppräkning av den preliminära B-skatten till 120 90 har nu tillämpats under tre år, dvs. åren 1983-1985. Metoden infördes för att söka minska det underuttag av preliminär skatt som regelmässigt visat sig föreligga. Den har dock inte hittills gett något påtagligt utslag.
Om regeringen inte vill ändra preliminärskatteuttaget i det här avseendet, återstår bara för lantbrukarna att överlag preliminärdeklarera. Preliminärskatteuttaget om 120 26 blir därmed automatiskt för lågt, eftersom man alltid tar till litet i underkant när man preliminärdeklarerar.
Underuttaget har generellt sett fortsatt att vara stort både för juridiska och för fysiska personer. För de senaste åren har underuttaget för fysiska personer varit ca 2,5 miljarder per år. Några särskilda uppgifter för jordbrukarna finns inte tillgängliga. De undersökningar som gjorts för att söka bedöma hur uppräkningen kan väntas utfalla för år 1986 tyder på att underuttaget också detta år generellt sett kommer att bli stort.
Problemet är att det ofta är högre inkomsttagare som preliminärdeklarerar och därmed tillskansar sig en skattekredit, medan sådana som kanske sitter ganska illa till, däribland landets småbönder, inte preliminärdeklarerar utan lojalt finner sig i det för höga preliminärskatteuttaget.
Lantbrukarnas riksförbund har i sin skrivelse som kom in till departementet den 26 november hemställt att någon uppräkning inte skall ske av den preliminära B-skatt som för år 1986 skall påföras skattskyldiga som redovisar inkomst av jordbruksfastighet. Någon slutlig ställning har inte ännu kunnat tas med anledning av förbundets skrivelse men ett besked bör kunna lämnas inom någon vecka.
33 § Svar på fråga 1985 86:50 12 december 1985 Anf. 192 Jordbruksminister SVANTE LUNDKVIST: ST a seen NESS SNES Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig om jag avser att föreslå Om infc Orande av införande av en fiskevårdsavgift eller på annat sätt stärka anslagen till fiskevårdsavgift fiskevården. Sedan år 1981 har riksdagen anvisat ca 5 milj.kr. årligen av budgetmedel som bidrag till fiskevård. Någon minskning av de samlade fiskevårdsbidragen har inte skett i anslutning till riksdagsbeslutet om det fria handredskapsfisket i våras. Organisationsbidragen till fritidsfisket har räknats upp lika mycket som andra organisationsbidrag. Det är således fel som Lars Ernestam antyder i sin fråga att resurserna för fiskevård har försämrats. Fiskeristyrelsen har i sin anslagsframställning för nästa budgetår begärt en ökning av stödet till fiskevården. Förslaget kommer att behandlas i budgetpropositionen.

Herr talman! När jag nu tackar jordbruksministern för svaret kan jag konstatera att den fråga som jag har ställt om fiskevårdsavgiften egentligen bara finns med i rubriken på frågesvaret. Jag har egentligen inte fått svar på frågan om huruvida en fiskevårdsavgift behövs eller inte. Fritidsfisket i de många sjöar som vi har i vårt land är en av våra största fritidsaktiviteter. Det finns miljontals mer eller mindre aktiva sportfiskare i Sverige. Jordbruksministern och vi andra har fört en omfattande debatt om det fria handredskapsfisket i landet. Folkpartiet gick emot förslaget om dettas införande, eftersom vi menade att det stred mot allmänna rättsregler. Vi menade att det i och för sig var angeläget att få till stånd ett fritt fiske, men att det borde ha gått att genomföra förslaget därom frivilligt och med normala ersättningar till de berörda. För att finansiera fritidsfisket föreslog vi att det skulle tas ut en fiskevårdsavgift. Jag skall nu inte återigen ta upp en debatt om detta med jordbruksministern, men genomförandet av regeringens förslag om det fria handredskapsfisket har ändå medfört att fiskevården fått mindre resurser. Anslagen står kvar på nominellt samma belopp, vilket medför att de minskar med inflationsutvecklingen och de årliga kostnadsökningarna. Jag vill ställa ytterligare en fråga till jordbruksministern. Det har sagts att berörda myndigheter har fått i uppdrag att inom ramen för tillgängliga resurser genomföra en bättre planering av fiskevårdsinsatserna. Det vore intressant att från jordbruksministern få höra om detta är riktigt. Bl.a. medför utvecklingen vad gäller försurningen behov av ökade insatser för fritidsfisket. Slutligen, jordbruksministern: Vilket svar får jag på frågan om införande av en fiskevårdsavgift?
Herr talman! Det är riktigt att det förelåg ett förslag om fiskevårdsavgift i samband med den utredning som hade gjorts. Men när frågan sedan diskuterades, fann vi att det skulle bli så svårt med administration och 111 kontroll, att de inkomster man eventuellt kunde få skulle i betydande grad ätas upp av kostnaderna. Därför var det naturligare att anslag till fiskevård fick utgå av budgetmedel. De övriga frågor Lars Ernestam ställde kommer att behandlas i budgetpropositionen.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Nu har jag ändå fått höra jordbruksministerns syn på fiskevårdsavgiften, och då frågar jag: Är det samma administrativa problem och samma nettosummor kvar när det gäller jaktvårdsavgiften? Den utgör ju en parallell till fiskevårdsavgiften. Anser jordbruksministern att fiskevården får rimliga resurser med hänsyn till de förändringar som har skett, inte minst genom försurningen?
Herr talman! Det förefaller mig som om det inte var jaktvårdsavgiften vi skulle tala om nu. Bedömningen av i vilken mån rimliga resurser utgår får väl anstå till den diskussion vi får i anslutning till budgetpropositionen.
Herr talman! Anledningen till att jag tog upp jaktvårdsavgiften är ju att det föreligger en parallell situation. Fiskevårdsavgiften skulle alltså kunna konstrueras ungefär på samma sätt som jaktvårdsavgiften, och det var därför jag tog upp den som en jämförelse i sammanhanget. Jag har alltså fått ett svar av jordbruksministern, och det är jag tacksam för. Jordbruksministern anser att vi inte skall ha fiskevårdsavgift. Den är för administrativt krånglig och ger inte de resurser som jordbruksministern anser att den borde ge. Jag har kanske en något annan uppfattning på den punkten. Hur jordbruksministern ser på de resurser som finns för fiskevården över huvud taget fick jag inget besked om utan bara en hänvisning till budgetpropositionen. Då får jag väl återkomma i en senare diskussion.

Herr talman! Ralf Lindström har mot bakgrund av torskbeståndets tillbakagång i Östersjön och torskfiskets betydelse för folkhushållet frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta. Sedan mitten av 1970-talet möts representanter för Östersjöns strandstater årligen inom ramen för fiskerikommissionen för Östersjön. Syftet är främst att besluta om högsta tillåtna fångstmängder för de viktigaste fiskslagen i Östersjön samt om andra beståndsvårdande åtgärder. Till grund för överläggningarna ligger rekommendationer som utfärdas av Internationella Rådet för Havsforskning. Havsforskningsrådet har rekommenderat en reducering av torskfångsterna. Sverige har yrkat på att man inom fiskerikommissionen fastställer en högsta tillåten fångstmängd för torsk. Inom kommissionen har man dock ännu inte lyckats komma överens i denna fråga. Sverige har också föreslagit en ökning av maskstorleken vid trålfiske efter torsk i syfte att minska fångsterna av den unga torsken. Kommissionen beslöt vid årets session att frågan skall studeras ytterligare. Vi kommer från svensk sida att också framöver aktivt verka för att sådana internationella åtgärder kommer till stånd som syftar till att stärka de utsatta fiskbestånden i Östersjön. Dessa åtgärder berör också förhållandena i ”vita zonen”.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för det utförliga svaret på min fråga. Som framgår av frågan var det utrikesutskottets påstående att det främst är laxbeståndet som hotas av utfiskning som så att säga utlöste den. Jag påstod i frågan att det i stället är torskbeståndet som är mest hotat i Östersjön. Allt talar för att detta mitt påstående är riktigt, men jag vågar inte sätta min heder i pant på riktigheten. Jag tror inte heller att någon annan med säkerhet vågar påstå sig veta sanningen. Det här aktualiserar ett annat problem, forskningen, som visserligen inte min frågeställning omfattar men som jag ändå vill peka på. Låt mig inom parentes påstå följande. Forskningen kring den fisk, Östersjötorsken, som utgör ryggraden för våra fiskares ekonomi, verkar vara helt otillräcklig. Beståndsuppskattningen förefaller otillförlitlig, och inte ens statistiken över kvantiteten och var i våra hav fisken fångas verkar vara att förlita sig på. Kanske plats för initiativ. Trots dessa brister vågar jag med fog påstå att torskbeståndet på senare tid sjunkit oroväckande i stora delar av Östersjön. Vissa årsklasser av torsk ser ut att vara mycket sparsamt representerade för närvarande. Detta gäller de årsklasser som om något eller några år torde bli huvudmålet för våra yrkesfiskare i Östersjön. Det har i många år bedrivits och bedrivs fortfarande rovfiske i vad som förmodligen är de viktigaste reproduktionsområdena, nämligen den vita zonen. Jordbruksministerns svar visar att regeringen arbetar med frågan. Låt denna diskussion vara ett stöd i det arbetet.
Herr talman! Jens Eriksson har frågat mig hur jag tänkt lösa frågan om anskaffande av sådana lokaler för fiskeristyrelsens havsfiskelaboratorium som möjliggör ett effektivt arbete och drägliga arbetsförhållanden. Havsfiskelaboratoriet disponerar för närvarande tre lokaler i Lysekil för sin verksamhet. Lokalerna är omoderna och slitna. Tidigare i år gjorde jag i samband med regeringens proposition till riksdagen om vissa frågor på fiskets område den bedömningen, att frågan om en omlokalisering av havsfiskelaboratoriet inte bör aktualiseras. Mot denna bakgrund utreder byggnadsstyrelsen och Lysekils kommun för närvarande vilka möjligheter som finns att förbättra förhållandena för laboratoriet och dess personal i Lysekil. Jag räknar med att redan i vår ha tillräckligt underlag för ett regeringsbeslut i frågan.
Herr talman! Tack, jordbruksministern, för svaret på min fråga. Riksdagen beslöt i våras att havsfiskelaboratoriet skall ligga kvar i Lysekil. Man måste då ha varit medveten om att det krävs nya lokaler om verksamheten fortsätter, och jag förutsätter detta. Fiskeristyrelsen är ett statligt verk som basar för havsfiskelaboratoriet. Det torde därmed vara självklart att staten ser till att denna inrättning har lokaler som medger drägliga arbetsförhållanden och ett effektivt arbete. Laboratoriets arbete är i dagens läge, med nedsmutsade vatten, mycket angeläget inte bara för Lysekils kommun och västkusten, utan också för hela Sveriges befolkning. Enligt vad man kan läsa i tidningarna är staten inte villig vare sig att betala uppbyggnaden av ett nytt laboratorium eller bygga det så stort att det motsvarar dagens behov. Det är två saker som förbryllar. När man bygger nytt, varför bygger man inte så rymligt att verksamheten kan fortsätta ens på nuvarande nivå? Och varför övervältrar man kostnader för en stor del av investeringen på en fattig kustkommun? Det är en kostnad som ändå åvilar staten. Jag vill därför ställa följande fråga: Är staten åtminstone beredd att betala en hyra som täcker de kostnader kommunen åsamkats för att uppföra en byggnad för staten?
Herr talman! Att inte forskningen skulle bibehållas på nuvarande nivå har enligt min mening Jens Eriksson inte någon grund för att påstå med anledning av de diskussioner som hitintills förts. Vad sedan staten eventuellt skall betala i hyra är inte en fråga vi kan diskutera i riksdagen.
Herr talman! Det är egentligen ganska intressanta frågor. Här skall man starta en verksamhet i lokaler som enligt sakkunskapen inte räcker för de uppgifter man har. Faktum kvarstår att det är så. Det finns grund bakom dessa farhågor. Jag menar att om Lysekils kommun skall ta kostnaderna är det viktigt att den verkligen får täckning för dem. Det borde kommunen få besked om. Jag vill erinra jordbruksministern om att han i våras höll ett förstamajtal i Lysekil där han utlovade att man i regeringskansliet skulle arbeta på en bra och definitiv lösning för havsfiskelaboratoriet. Det förslag som föreligger är — Prot. 1985/86:50 varken bra eller definitivt. Det borde man observera när man nu skall bygga. 12 december 1985

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta för att förbättra spaning och systematiskt förebyggande verksamhet när det gäller cykelstölder. Cykelstölder är en typ av brottslighet som drabbar många och som med rätta upprör dem som blir utsatta för den. Registreringen av stulna och upphittade cyklar med hjälp av ADB-baserade register är, som Lars Ernestam påpekar, ett viktigt hjälpmedel för att utreda dessa brott. Viktigt är emellertid också olika förebyggande åtgärder av den enskilde själv, såsom användning av rejäla och kraftiga lås och märkning av cykeln. Jag bedömer det inte nödvändigt för mig att nu vidta några särskilda åtgärder på detta område.

Herr talman! Jag tackar för svaret, även om det var ett negativt svar. Under tolvmånadersperioden oktober 1984-september 1985 betalade försäkringsbolagen ut ungefär 50 miljoner i ersättningar för stulna cyklar. Då kan det sägas att cykelstölderna var för sig kanske inte är så ekonomiskt betungande, men slår man samman dem blir det fråga om stora belopp. Det skall också sägas att familjerna normalt har en försäkring som täcker dessa. Nu säger man i försäkringsbolagen att man måste höja premierna för hemförsäkringar. En av anledningarna är just cykelstölderna. På det sättet drabbar dessa stölder i princip nästan samtliga familjer i landet. Enligt de uppgifter som jag har fått, justitieministern, har cykelstölderna inte varit föremål för någon specialstudie. Det finns en registrering, och det är i och för sig bra. Men det är bara 2 96 av stölderna som klaras upp. Är det ändå inte angeläget att göra en specialstudie? Det finns klara tecken på att stölderna leder till organiserad brottslighet av drogberoende, hälare och andra. Det finns tecken som tyder på en klart organiserad verksamhet. Och sedan finns det naturligtvis försäkringsbedragare. Sedan skulle jag vilja, herr talman, tala litet med justitieministern om den allmänna utvecklingen. När jag var ung såg jag en film som hette Cykeltjuven. Det var en bra film. Då tänkte jag: Vad bra det är att bo i Sverige, där man kan lämna cykeln på gatan och inte behöver ta in den i huset. Nu får man tain cykeln, eller också ha sådana lås som justitieministern talade om. Är det inte en otrevlig utveckling i samhället som vi behöver diskutera? Vad är det som gör att man i dag ser annorlunda på mitt och ditt? Det skulle vara intressant att höra justitieministerns synpunkter.
Herr talman! Med anledning av vad Lars Ernestam nu sagt vill jag upplysa om två saker. Vi har ett beklagligt stort antal cykelstölder, men under de senaste åren har antalet legat stilla. Någon nämnvärd ökning har inte skett. Det andra är att det då och då cirkulerar rykten om organiserad brottslighet på detta område. Det finns inga belägg för att sådana rykten är sanna.
Herr talman! Det är riktigt som justitieministern säger, att antalet anmälda stölder under de tre senaste åren varit oförändrat. Men andelen uppklarade fall var inte mycket högre för två år sedan, då var den 3 96. Nu är den 2 90. Även om den här frågan inte upplevs som så stor, tycker jag att det är viktigt att man gör en specialstudie så att man kan konstatera om det är fråga om organiserad brottslighet eller inte. Det finns, även om justitieministern skakar på huvudet, klara indicier på att det finns hälare som arbetar med detta. Strömmarna går från Helsingfors ut till landet och även till utlandet. Jag anser fortfarande att det finns behov av att ytterligare studera frågan.

Herr talman! Sven-Erik Alkemark har frågat mig om jag vill medverka till att en av de sista flaskhalsarna på E 4 försvinner. Vägbyggandet sker enligt vägplaner som utarbetas och fastställts i en decentraliserad process. Väg E 4 genom Vaggeryd ligger som tionde objekt i flerårsplanen i Jönköpings län med planerad start år 1989. Vid den revidering av planerna som nu förestår finns det möjlighet att lyfta fram just det här objektet om man i länet gör en sådan prioritering.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Europavägarna bör vara snabba och säkra förbindelseleder, dragna förbi tätorterna. Väg E 4, denna Europaväg som bl.a. förbinder vår huvudkommun med kontinenten, har, som jag betonat i min fråga, under många år varit föremål för en kraftig upprustning. Inom Vaggeryds kommun invigdes hösten 1983 en ny sträckning mellan Skillingaryd och Duveled, vilket innebär att vägen numera passerar öster om tätorten Skillingaryd. Detta har inneburit positiva effekter både för trafikföringen och för de boende i form av minskade olycksrisker, mindre buller, nedsmutsning och avgaser. Förutom den sträcka jag speciellt nämnt i min fråga, nämligen den som passerar rakt igenom tätorten Vaggeryd, går Europaväg 4 inom Vaggeryds Orsaken till att jag koncentrerat min fråga till just Vaggeryds tätort är de speciellt stora olycksriskerna där, med bl.a. ett stort antal skolbarn som måste passera vägen. Enligt vägverket i Jönköping kommer projekteringen av denna sträcka att vara klar under 1987, varefter arbetet kan påbörjas, därest medel tilldelas vägverket. Det är, menar jag, ett övergripande nationellt intresse att så sker, så att detta återstående nålsöga som Europaväg 4 förvandlas till genom Vaggeryds tätort försvinner. Jag vet, herr talman, att denna uppfattning delas av bl.a. Vaggeryds kommun och föreningen Sydsvenska E 4.

Herr talman! Mot bakgrund av vissa diskussioner om den framtida godstrafiken på bandelen Övertorneå-Karungi har Erik Holmkvist frågat mig om jag kommer att vidta sådana åtgärder att SJ blir mer attraktivt på sträckan och därigenom kan klara en fortsatt verksamhet i konkurrens med andra godstrafikföretag så att en nedläggning inte blir nödvändig. Samtidigt är det så att SJ enligt 1979 års trafikpolitiska beslut i riksdagen har ett stående uppdrag att sammanställa och till regeringen komma in med uppgifter om de trafiksvagaste godsbanorna. Utredningarna skall bl.a. syfta till att undersöka om det är möjligt och lämpligt att flytta över trafiken till kombinerad trafik lastbil-tåg med omlastning vid lämplig terminal. Enligt vad jag erfarit har SJ under den senaste tiden intensifierat dessa undersökningar. Mot bakgrund av regeringens uppdrag har SJ för bandelen Övertorneå-Karungi för närvarande kontakter med kommuner, trafikanter m.fl. I avvaktan på resultatet av dessa kontakter och undersökningar är jag inte beredd att ta några särskilda initiativ i frågan.
Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret. I socialdemokraternas program för östra Norrbotten sägs: ”Överkalix, Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner befinner sig i en mycket svår situation. Här finns de lägsta inkomsterna, den lägsta förvärvsfrekvensen och den högsta arbetslösheten i hela landet.” Är det genom sådana här snabba beslut som landsdelen skall räddas? Är det genom att snabbt lägga ned en järnvägslinje som Tornedalens framtid säkras? Näringslivet i Tornedalen måste ges en reell möjlighet att diskutera detta. Frågan gäller också sysselsättningen. Även kommunerna har ett avgöran 12 december 1985 deintresse av att den här frågan tas upp till diskussion på ett helt annat sätt än vad som skett. Vi tycker att marknadsföringsåtgärder, som vi inte sett några tillstymmelser till, borde prövas. Om uppgiften här om en nedläggning är riktig — vilket jag inte betvivlar, med tanke på de brev som jag har fått — vill jag bara påminna om att det i länstrafikbolagets beslut för ett och ett halvt år sedan lades fast att godstransporterna skulle vara kvar. Det var liksom en förutsättning för att man kunde tänka sig att personbefordran skulle upphöra. Jag vill fråga om statsrådet vill ompröva sin inställning och ta några fler initiativ. SJ kan ju bli attraktivare och mer konkurrenskraftigt om man tar kontakt med kommunerna och framför allt med de företag som i dag använder SJ som transportör på den här linjen.
Herr talman! Som jag sade i svaret pågår sådana kontakter, och givetvis skall SJ fortsätta de kontakterna på det regionala planet. Men jag vill gärna säga att det inte är givet att fortsatt tågtrafik är den bästa lösningen, utan det finns också andra alternativ som kan prövas. Vilket som är det bästa just när det gäller den här bandelen vet man inte, men SJ bör som sagt kunna undersöka de olika alternativen och sedan — jag hoppas i gott samförstånd med olika parter — komma fram till en förnuftig lösning på transportproblemen.
Herr talman! Jag håller med om att man inte utan vidare kan säga att den här järnvägslinjen skall vara kvar. Men jag tycker att det har gått alldeles för snabbt sedan det förra beslutet fattades, när man nu redan ett och ett halvt år efteråt är beredd att nästintill utan några kontakter — åtminstone inte med näringslivet — lägga ned den här linjen. Jag tycker att man beträffande de investeringar som har gjorts och den sysselsättning som finns borde ta ett större ansvar innan man tänker sig en nedläggning.
Herr talman! Bertil Jonasson har med hänvisning till att AB Svelast avser att lägga ned järnvägsbolaget NKLJ:s godsmagasin i Hagfors frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att förhindra att servicen väsentligen försämras av att godstransporterna har övertagits av ett statligt ägt bolag från ett privat bolag. Jag vill som bakgrund först nämna att SJ tillsammans med sitt dotterföretag Svelast byggt upp ett nytt transportsystem för styckegods baserat på transporter i s.k. C-samcontainers. Med det nya transportsättet sköter SJ de långväga transporterna på järnväg, medan Svelast med lastbilstrafik svarar för distribution och uppsamling. Genom att man i betydande utsträckning kör hem till kunderna kan den kostsamma godshanteringen i terminalerna minskas, vilket leder till att färre godsmagasin behövs. Enligt SJ har det nya transportsättet passat kunderna bra. Servicen har förbättrats och transportmängden ökat, samtidigt som det ekonomiska resultatet i trafiken förbättrats. Mot denna bakgrund anser jag det inte motiverat att vidtaga några sådana åtgärder som Bertil Jonasson frågat om.

Herr talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Uppgiften om att Svelast skulle ta över godstrafiken till Hagforsområdet och godsmagasinet därmed läggas ned har väckt stor irritation både i Hagfors och i Klarälvdalen i övrigt — också människor där berörs i hög grad. När en service som har funnits sedan 1875 försvinner, då räds man för konsekvenserna. Nu skall det bli ett nytt system, säger kommunikationsministern. Det kan väl vara bra. Man skall i högre grad kunna köra hem varorna. Det är klart att detta för en del kan bli bra — för dem som bor utmed vägsträckorna. Men Hagfors är ändå en rätt stor ort, och det är väl inte så lätt att passa lastbilar, bussar o.d. Man frågar sig hur godshanteringen skall kunna ordnas på en sådan plats, när det inte finns något ställe att lämna in eller hämta ut gods på. Det är beklagligt om godsmagasinet i Hagfors läggs ned. I en bygd där sysselsättning och befolkning minskar skall man väl inte skynda på avfolkningen. Jag vill fråga: Anser kommunikationsministern det vara principiellt riktigt att man, när ett statligt företag tar över en verksamhet, drar in service som tidigare har funnits? Om det skulle bli en försämring för Hagfors, är kommunikationsministern då villig att ta ny ställning till denna fråga? Det rör sig här om service. När en ort mister service, då tar avfolkningen ökad fart.
Herr talman! SJ räknar med att transportservicen i Hagforsområdet inte kommer att bli sämre, utan bättre eller minst likvärdig. Om det stämmer, bör det inte vara något problem i serviceavseende att godsmagasinet har lagts ned. Bertil Jonasson undrade om jag kunde tänka mig att ta ny ställning till denna fråga. Det är tveksamt om detta över huvud taget är en riksdagsfråga. Riksdagen har själv bestämt att SJ skall fatta denna typ av beslut. Skall det vara någon decentralisering i sådana här sammanhang, bör SJ ta ställning till detta slag av frågor, inte Sveriges riksdag.
Herr talman! Jag kan förstå att detta kanske inte direkt är en riksdagsfråga. Det var därför som jag undrade om kommunikationsministern principiellt tycker att det är riktigt att en försämring skall ske i detta fall. När jag vet hur mycket gods som har lämnats in på godsmagasinet i Hagfors av människorna i trakten, har jag svårt att se hur människorna skall kunna stå ute och passa bilar för att skicka och ta emot varor. Jag kan inte förstå annat än att det blir en klar försämring. Godshanteringen måste därför ordnas på något annat vis. Det tycker jag att man är skyldig att göra. Man får inte försämra service på ett sådant här sätt.

Herr talman! Sylvia Pettersson har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd med anledning av att en kommun beslutat att socialbidrag inte skall lämnas för betalning av fackföreningsavgifter. Socialstyrelsen har under år 1985 givit ut allmänna råd om socialbidrag. I dessa anför styrelsen att fackföreningsavgifter eller avgifter för medlemskap i enskild arbetslöshetskassa bör beräknas särskilt, dvs. utanför den s.k. normen, eftersom nivåerna i de olika föreningarna varierar ganska kraftigt. Att den enskilde bör ha täckning för avgiften genom socialbidraget är enligt styrelsen rimligt, eftersom denna utgift får anses som nödvändig för varje arbetstagare. Socialstyrelsen har alltså i sina allmänna råd givit klart uttryck för sin uppfattning att utgifter för fackföreningsavgifter bör täckas i socialbidraget. Det finns anledning att utgå ifrån att kommunerna utformar sina normer med utgångspunkt i de allmänna råden, som utarbetats efter samråd med Kommunförbundet. I ett enskilt fall kan kommunens beslut överprövas av länsrätten efter besvär.
Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret på min fråga. Jag tycker att svaret rensar luften på ett befriande sätt. Bakgrunden till frågan är naturligtvis detta otroliga som har hänt. Att den kommun som valt att fatta ett så orättvist beslut, trots socialstyrelsens allmänna råd, är min egen hemkommun känns en smula olustigt att medge. Jag behöver kanske inte nämna att kommunen är starkt moderatdominerad. Det är en gammal fin kommun, som i övrigt är bra att leva i på många sätt. Men nu är den alltså på väg att bli sämre att bo i för somliga, och då framför allt för några av dem som har det sämst ställt. Att märka är också att det här orättvisa beslutet bara är ett av många beslut som i övrigt handlar om tämligen generösa normer. Det kan, såvitt jag förstår, aldrig ha varit avsikten med socialtjänstlagen att kommunerna genom sitt sätt att konstruera socialbidragsnormen skall kunna motarbeta människors önskan att ansluta sig till en fackförening. Inte heller kan socialstyrelsen ha tänkt sig att någon skulle kunna tolka dess allmänna råd så, att det står kommunen fritt att välja om den vill bidra till människors Jag inser naturligtvis att det vore orealistiskt att räkna med socialminis — 12 december 1985 terns ingripande i vad en kommun gör. Vi får avvakta utgången av ett eventuellt överklagande. Men alldeles klart är att beslutet strider både mot — Meddelande om socialtjänstlagens §§ 1 och 6 och mot kommunens skyldighet att behandla interpellationer alla medborgare lika.

Med djup förstämning mottog vi i går budet att vår kamrat Yngve Nyquist hastigt lämnat oss. Yngve Nyquist kom till riksdagen väl förberedd. Han hade bakom sig en gedigen arbetslivserfarenhet. Alltsedan sin ungdom tog han livlig del i allmänna värv. Han var aktiv på många poster inom kommun och landsting, bl.a. som landstingsordförande under en lång följd av år. Som länsbostadsdirektör fick han en rik erfarenhet av förvaltningens problem, en kunskap som blev honom till stor nytta i hans verksamhet inom riksdagen. Yngve Nyquist var ledamot av första kammaren åren 1968-1970 och invaldes i enkammarriksdagen år 1976. Under hela denna tid var han knuten till konstitutionsutskottet. Hans kunnighet togs också i anspråk i flera omfattande statliga utredningar. Vi minns Yngve Nyquist som en lågmäld, vänlig och personligen anspråkslös man som tog allvarligt på de många och betydelsefulla uppgifter som anförtroddes honom. Hans insatser präglades av förtänksamhet och omsorgsfulla förberedelser, och han åtnjöt aktning och förtroende i alla läger. En god vän har för alltid lämnat oss. Vi delar sorgen med Yngve Nyquists närmaste. Vi ägnar en stunds tystnad åt hans minne.

Bostadsutskottets betänkanden 10, 9 och 11 kommer att debatteras i nu nämnd ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså bostadsutskottets betänkande 10 om ändrade grunder för bestämmande av den statliga bostadslåneräntan.
Morgondagens arbetsplenum börjar med behandling av bostadsutskottets betänkanden 10, 9 och 11 i nu nämnd ordning. Ärendena företas till gemensamt avgörande när debatten i det sista av dessa ärenden är avslutad.
Skatteutskottets betänkanden 12, 13 och 14 kommer att debatteras i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså skatteutskottets betänkande 12 om ändrad beskattning av gasol.

Fru talman! Med all rätt ställer riksdagen stora krav på att förslag som föreläggs riksdagen skall vara grundligt utredda och att olika konsekvenser av föreslagna åtgärder är allsidigt belysta. Det senare gäller för såväl staten som de enskilda människor som kan vara berörda. Regeringens proposition 1985/86:63 fyller verkligen inte de krav som kan ställas i detta sammanhang. I en rad motioner påtalas de brister som finns, och såväl bostadssom finansutskottet uttalar enig kritik mot den proposition som vi nu behandlar. I betänkandet på s. 7 kan man läsa bl.a. följande: ”Enligt bostadsutskottets uppfattning kan motionärernas invändningar inte anses oberättigade. Finansutskottet, som beretts tillfälle att yttra sig över propositionen och motionerna, ger i huvudsak uttryck för samma uppfattning.

Denna kritik riktar sig naturligtvis mot hela regeringen, men främst mot statsoch bostadsministrarna som undertecknat propositionen. Man får hoppas att den kritik som nu framförs når över Strömmen till Rosenbad och att riksdagen i fortsättningen behandlas på ett mera respektfullt sätt av regeringen. Förslaget att regeringen i fortsättningen — redan fr.o.m. den 1 januari 1986 — får rätt att fastställa den statliga bostadslåneräntan på helt nya grunder har tillkommit för att stärka bostadsdepartementets budget. Den väg regeringen väljer är även denna gång ökade inkomster, som skall ge utrymme för en höjd subventionsnivå. De som inte längre får räntesubventioner får betala, medan de som råkar vara kvar i subventionssystemet får bidrag under ytterligare några år. Den nya fastighetsskatten verkar på samma sätt. Den som har subventioner drabbas inte av fastighetsskatten, medan den som inte har räntebidrag skall betala fullt ut. Att än en gång förklara rättvisan i ett sådant system måste bli hart när omöjligt. En tungt vägande invändning mot förslaget är alltså att det förstärker orättvisorna mellan låntagare med resp. utan statliga lån och mellan olika låntagare som har fått statliga lån men som har fått dem vid skilda tidpunkter. Dessutom byggs subventionssystemet ut ytterligare några år. Hur skall man då komma till rätta med det problem som ligger i att skillnaden mellan bostadslåneräntan och den marknadsmässiga långa räntan ökat markant? Vi moderater har flera gånger föreslagit ett slopande av prioriterade statsobligationer till konstlat låg ränta. Då kommer bostadslåneräntan automatiskt att anpassas till den långa marknadsmässiga räntan. Detta betyder en betydligt lägre höjning än den som regeringen enligt propositionen tänkte genomföra. Vid behandlingen i bostadsutskottet har dock en viss modifiering av regeringens förslag skett, som gör att skillnaden minskat. En sådan omläggning som vi förordar bör — liksom fallet borde ha varit med regeringens förslag — samordnas med andra bostadspolitiska beslut, och rådrum bör ges låntagarna så att de inom rimlig tid kan planera sin privata ekonomi och inte som nu får besked 14 dagar före räntehöjningen. Fru talman! Alla partier — utom vpk — är överens om att statens kostnader för räntesubventioner måste minska, av såväl samhällsekonomiska skäl som rättviseskäl. Vi moderater har i flera år föreslagit ett system för hur avtrappningen av räntesubventionerna bör göras. Tyvärr har övriga partier motsatt sig vårt genomarbetade förslag och förordat metoden med extra upptrappning av den garanterade räntan. Nackdelarna med denna metod är flera. Någon avveckling av subventionssystemet torde knappast gå att genomföra. Erfarenheten visar att upptrappningar av den garanterade räntan lika ofta följs av sänkningar när detta befinns lämpligt av politiska skäl. Stor ryckighet och osäkerhet drabbar låntagarna. De vet inte hur bostadskostnaderna kommer att utveckla sig. Vårt förslag innebär i korthet att den garanterade räntan räknas upp med en tiondel per år. Boendekostnaden ökar för de flesta med mindre än 100 kr. per månad, och en spärregel gör att en normalbostad högst får en höjning med 200 kr. per månad. Även med vårt förslag blir räntesubventionerna kvar fram emot sekelskiftet. Effekterna av vårt förslag skall ses sammantaget med våra andra förslag om avreglering av byggandet, borttagande av fastighetsskatten, sänkning av inkomstskatten, avdragsrätt med 15 000 kr.

Den förändring av metoden att fastställa bostadslåneräntan som vi nu behandlar medför ökade boendekostnader för några hundratusen småhusägare samt för hyresgäster och bostadsrättshavare, om än i mindre omfattning. Värst drabbas dock de människor som förvärvat hus av staten med statliga lån utan räntesubventioner. Dessa kan på nyårsnatten få sin boendekostnad höjd med flera tusen kronor. I vissa fall blir ökningen ända upp till 5 000 kr. per år, även om man tar hänsyn till den förändring som har skett vid behandlingen i bostadsutskottet. Med regeringens ursprungliga förslag enligt propositionen skulle dessa människor ha drabbats av ökade kostnader på t.o.m. över 8 000 kr. per år. Fru talman!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

Fru talman! Det är en sak som vi är överens om i bostadsutskottet när det gäller utformningen av betänkandet över propositionen om ändrade grunder för bestämmande av den statliga bostadslåneräntan, nämligen att det är en slarvig proposition som regeringen har avlämnat. Att riksdagen i dag ändå har ett underlag för sitt beslut skall vi tacka bostadsutskottets kansli för, som på olika sätt har tagit fram en hel del information som något så när visar vad riksdagen nu kommer att fatta beslut om. Ändå är det naturligtvis en del ytterligare förhållanden som inte kunnat klarläggas. Det gäller t.ex. omfattningen av åtgärderna, där utskottet i sin skrivning talar om de nettoeffekter som uppstår för staten. Utskottet anger ett tillskott på 625 milj.kr. brutto, vilket på grund av skatteeffekter och liknande reduceras till 550 milj.kr. I verkligheten kan man utgå från de 2,5 70 som regeringen föreslår beräknat på 80 miljarder, vilket betyder en merdebitering för fastighetsägare av olika kategorier med drygt 2 miljarder. Skillnaden är sådant som staten får svara för själv, på grund av systemet med räntebidrag till en stor del av låntagarkretsen. Något som inte klarlagts är vilken effekt förändringen kommer att få för kommunerna. Kommunerna svarar för 3-4 miljarder av den lånestock som inte är förenad med räntebidrag, och de får då en egen räntekostnadsökning på bortemot 70-75 milj.kr. Dessutom kommer villaägarnas underskottsavdrag att öka. Lån som berörs av regeringens förslag uppskattas i dag till 12 miljarder. Om vi multiplicerar det beloppet med 2,5 96, får vi 300 miljoner. Så mycket kommer alltså underskottsavdragen att öka. Det betyder en effekt på bortemot 150 milj.kr. för Sveriges landsting och kommuner. Denna effekt på den kommunala nivån av det beslut som vi i dag föreslås fatta nämns det inte ett ord om i propositionen. En annan sak som inte heller är klarlagd är om fastighetsägare som alldeles nyss har halkat ur systemet med räntebidrag på nytt återinträder i det och får några ytterligare år då de slipper erlägga den höjda räntan och dessutom slipper vara inne i fastighetsskattesystemet. Ytterligare en sak som regeringen inte alls hade beräknat var effekterna för dem som har köpt fastigheter av staten. Vi beslutade för något år sedan här i riksdagen att statliga företag skulle avveckla sitt bostadsbestånd, och särskilda förvärvslån har utgått. Detta hade regeringen inte alls observerat i propositionen, men det har utskottet gjort. Det finns därför möjlighet att nu något dämpa verkningarna för dessa fastighetsägare. Det avgörande skälet till att vi från centerns sida har yrkat avslag på propositionen är ryckigheten i politiken, som det vid upprepade tillfällen har riktats kritik mot. Det är i dag den 13 december. Riksgäldsfullmäktige har väl gett regeringen sin rekommendation om vilken räntesats som skall gälla från den 1 januari. Det är alldeles omöjligt för en fastighetsägare att under perioden från den 13 december till den 1 januari 1986 göra några omdisponeringar i sin bostadsfinansiering. Fastighetsägarna får finna sig i denna effekt, vare sig de vill det eller inte. Om denna typ av åtgärd skall vidtas, skall den vidtas i så god tid att det är möjligt för fastighetsägaren att se över sin finansiering. Han kanske skall gå till sin lokala bank och få banken att överta bostadslånen. Han kanske lägger om till bottenfinansiering hos något av bostadsinstituten för att på det sättet samla sina lån och måhända få bättre amorteringsvillkor än dem som i dag gäller för en del av de statliga lånen. Den möjligheten har inte getts fastighetsägarna. Vi tycker att det är oerhört viktigt att så skulle ha skett. Jag kanske också skall säga något om vad som på sikt kan vara positivt med regeringens förslag. Visserligen sker det med andra metoder än de centern föreslagit, men vi kan ändå få den effekt riksdagen tidigare har beslutat om när det gäller bostadslån. Centerpartiet har föreslagit att vi från statens sida, både av rationaliseringsskäl och av statsfinansiella skäl, skall stimulera låntagare som har små lån hos bostadsstyrelsen att i förtid lösa in dem. Utskottet gjorde en undersökning som visade att det fanns mellan 600 000 och 650 000 lån som understeg 30 000 kr. Riksdagen ställde sig bakom vårt förslag, och regeringen har uppmanats att vidta åtgärder för att genomföra detta. Trots att regeringen har haft en hel mandatperiod på sig, har det inte hänt någonting på detta område, förutom att det har förts några diskussioner. Resultatet av riksdagsbeslutet när det gäller bostadslåneräntan bör sannolikt bli det som vi tidigare åsyftade, även om vi hade tänkt oss att man skulle använda en morot för att få fart på inlösenverksamheten. Regeringen använder i stället piskan, och det kanske också är effektivt. Rimligtvis bör beslutet få den effekten att låntagarna, i varje fall de som har små lån, i stor utsträckning bestämmer sig för att avveckla sina lån hos staten för att gå över till annan finansiering. Då har man i och för sig nått ett mål som vi tycker att det är värdefullt att man kommer fram till. En annan orsak till att vi har kritiserat propositionen är den som jag hastigt har berört tidigare, nämligen att regeringens förslag är ytterligare ett exempel på att man inriktar sig på bara den del av bostadsbeståndet där ägarna redan i dag svarar för samtliga sina kostnader, dvs. de som inte har någon typ av räntebidrag. De drabbas av effekterna av fastighetsskatten och nu också av att räntorna höjs så kraftigt med en enda gång. Vi har kritiserat propositionen också från den synpunkten att man där inte har gjort någon avvägning när det gäller den kostnadsneutralitet som man i olika sammanhang säger sig vilja värna om. Med förslaget förändras självfallet relationerna mellan småhus och flerfamiljshus, eftersom de senare knappast kommer att drabbas av den höjda räntan.

Mot den bakgrunden och mot bakgrund av de övriga argument man kan anföra emot regeringens förslag hade det varit rimligt att avvakta remissbehandlingen av bostadskommitténs betänkande och de förslag till åtgärder för den framtida bostadsfinansieringen som kommitténs arbete och remissinstansernas yttranden kan leda till. Det jag nu redovisat ligger till grund för vårt yrkande om avslag på propositionen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen nr 2. På grundval av vårt ställningstagande i denna reservation yrkar jag bifall även till reservationerna nr 5 och 7.

Fru talman! Huvudskälet till förslaget om att ge regeringen möjlighet att höja bostadslåneräntan med upp till 2,5 26 är dess statsfinansiella betydelse. Förslaget måste ses som ett försök att redan innan budgetpropositionen, med dess förväntade besparingsförslag, läggs fram genomföra en besparing för statskassan eller, med andra ord, ett budgettillskott i storleksordningen 400-500 milj.kr. Det är i och för sig inte förvånande att Kjell-Olof Feldt försöker hitta nya områden för besparingar, men det är förvånande att besparingarna återigen skall gå ut över bostadskonsumenterna. Det förslag som regeringen nu i elfte timmen har presenterat, och då i form av en mycket kortfattad och ofullständig proposition, får — om det genomförs — negativa konsekvenser för småhusägare, kommuner, bostadsföretag, bostadsrättshavare och hyresgäster. Vänsterpartiet kommunisterna har som bekant vid kontakter med regeringen i samband med att propositionen lades fram framfört starka erinringar mot förslaget. Vi var emellertid villiga att allvarligt överväga det, om vi kunnat erhålla försäkringar om att det man sparade på en höjning av bostadslåneräntan skulle stanna kvar inom bostadssektorn. Konkret föreslog vi att dessa medel skulle omfördelas genom en ordentlig förbättring av bostadsbidragen.

Våra förslag angående förbättrade bostadsbidrag har i stort sett sammanfallit med de förslag som bl.a. bostadsstyrelsen har lagt fram i syfte att bevara värdet av bostadsbidragen. Vpk kan inte vara med om att göra ytterligare indragningar av samhällets bostadsstöd — inte heller för att minska budgetunderskottet! Man bör hålla i minnet att det faktiskt skett kraftiga minskningar av samhällets bostadsstöd realt sett. Bostadssubventionerna är nu ca 15 96 lägre än de var 1981 och 20 20 lägre än 1983 räknat i fast penningvärde. Finansministern och regeringen borde kunna låta sig nöja med detta i stället för att lägga fram sådana förslag som det vi nu behandlar. Vi tycker det kan vara nog med de närmare 7 miljarder kronor man i reala termer sparat på bostadssektorn på ett par tre år. Nu föreliggande förslag är, även om det får begränsade effekter, ett steg i fel riktning när det gäller kampen för rättvisa och jämlikhet. En ny, rättvisare fördelningspolitik måste innefatta en bostadspolitik som möjliggör lägre bostadskostnader och som innefattar en omfördelning av ett bostadsstöd av minst samma omfattning som tidigare. Förslaget till ändrad bostadslåneränta borde enligt vår mening inte i all hast ha lagts på det sätt som nu skett; utan överväganden och förslag till förändringar inom bostadssektorn. Det borde rimligen prövas i ett sammanhang i budgetpropositionen. Nu har regeringen utan att ha redovisat något om innehållet i budgetpropositionen beträffande eventuella ytterligare nedskärningar på bostadssektorn fått folkpartiets stöd för fullmakter åt regeringen att höja bostadslåneräntan. Finansministern och folkpartiledaren Bengt Westerberg tycks vara överens om att det finns framför allt två områden som man vill göra rejäla inskränkningar och besparingar på. Det är bostäderna och kommunerna. Detta framgick med all önskvärd tydlighet i en intervju i Veckans Affärer nyligen. De uppgifter som där kom fram har senare bekräftats i andra sammanhang. Samhällets stöd till bostadssektorn är betydande och har naturligtvis stor inverkan på statsbudgeten, men det får därför inte realt försämras. Rolf Dahlberg nämnde i sitt inledningsanförande att alla partier utom vpk vill minska räntesubventionerna. Jag vill upprepa vad jag och vi i vpk i detta sammanhang så många gånger har sagt. Vi inser att bostadssubventionerna inte kan fortsätta att öka i samma takt som de tidigare har gjort. Mot bakgrund av den situation som landets hyresgäster befinner sig i och de svårigheter som löntagarna, de vanliga människorna, har att få debet och kredit att gå ihop, har vi samtidigt sagt att någon sänkning realt sett av samhällets bostadsstöd för närvarande inte får ske. Däremot finns det ett visst utrymme för en omfördelning av det bostadsstöd som nu utgår. Vi är från vpk:s sida liksom tidigare öppna för diskussioner med regeringen då det gäller omfördelning av samhällets bostadsstöd i riktning mot ett rättvisare system. Fortfarande är det så, fru talman, att det på bostadsmarknaden mellan olika bostadskonsumenter råder betydande orättvisor som hänför sig till de olika upplåtelseformerna. En stabilisering av ekonomin och kamp mot inflationen — som det nu talas om, och som man alltid har talat om i olika sammanhang då det gäller samhällsekonomin — får inte vara detsamma som fortsatta försämringar för människor som redan har drabbats hårt. En annan ekonomisk politik, där en allmän räntesänkning utgör ett nödvändigt inslag, skulle få stor betydelse både för boendekostnaderna och för statsbudgeten. Man kant.ex. räkna med att en sänkning av räntan med en procentenhet skulle minska statens räntekostnader för lån i riksbanken, för allemanssparande och för räntebidrag med ca 2 miljarder kronor under ett budgetår. Vad är det då som har skett i vårt samhälle när det gäller den försämring som jag påstår skulle ha inträffat för bostadskonsumenterna-hyresgästerna? Ja, det som har skett är att lönerna har ökat med 101 26 under åren 1976-1986, att priserna har ökat med 125 96 under åren 1976-1985 och att hyrorna har ökat med 145 96 under samma tid. Vidare har antalet hushåll med bostadsbidrag minskat från 598 000 till 322 000 under samma tid. Antalet hushåll utan barn med bostadsbidrag har minskat från 117 000 år 1978 till 26 000 år 1985. I fortsättningen kommer ju dessa hushåll, som en följd av det beslut som socialdemokrater och borgerliga partier har fattat, att inte ha någon möjlighet att få bostadsbidrag. Samtidigt har — delvis som en följd av här nämnda resultat — antalet hushåll som behöver socialbidrag ökat från 340 000 år 1980 till 525 000 år 1985. Naturligtvis kan den här utvecklingen inte få fortsätta. Med tanke på denna utveckling kan man framför allt inte slå in på en väg som leder till ett minskat stöd till bostadssektorn. Med dessa fakta som utgångspunkt kan vi inte acceptera det aktuella förslaget. Den föreslagna ändringen när det gäller beräkningsgrunden för bostadslåneräntan innebär ett närmande till den s.k. marknadsräntan och den rika flora av olika upplåningsformer som finns och som är avpassade för olika penningplacerares behov — enbart för att åstadkomma en anpassning till mera marknadsmässiga former. En sådan anpassning innebär i sig en form för fortsatta, nya transaktioner på lånemarknaden med allt högre räntenivåer och är knappast förenlig med förslagen om en allmän räntesänkning och lågräntepolitik. Vi i vänsterpartiet kommunisterna vill alltså inte nu vara med om att göra indragningar av samhällets bostadsstöd för att minska budgetunderskottet. Vi har därför yrkat avslag på regeringsförslaget med hänvisning till de motiveringar som finns i reservation nr 3. Om förslaget ändå antas, anser vi att riksdagen skall uttala att uppnådda besparingar skall komma bostadssektorn till godo, i enlighet med reservation nr 6. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 3, 6 och 7 i bostadsutskottets betänkande nr 10.